Fru talman! Thomas Morell har frågat mig på vilka sätt jag avser att möta ökningen av den olagliga cabotagetrafiken. Vidare har Thomas Morell frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att allmänheten, och kanske främst åkerinäringen, ska återfå förtroendet för polisens förmåga att lösa brott samt vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att allmänheten ska kunna nå polisen inom en rimlig svarstid. Mot bakgrund av att båda interpellationerna berör Polismyndighetens verksamhet med koppling till trafikområdet besvaras de samlat. Min företrädare Mikael Damberg besvarade en skriftlig fråga från Thomas Morell om behov av ökade resurser vid vägkontroller den 3 november, och på den frågan har jag samma besked att ge. Regeringen har låtit en utredare kartlägga och analysera den nuvarande kontrollverksamheten på yrkestrafikområdet och ta fram förslag om detta. Betänkandet Kontroller på väg har remitterats och bereds nu inom Regeringskansliet. Regeringen beslutade den 28 oktober 2021 om höjda sanktionsavgifter vid otillåtna cabotagetransporter i syfte att öka regelefterlevnaden. Sanktionsavgiften höjs från 40 000 kronor till 60 000 kronor. Förordningsändringarna innebär också att det nu preciseras vad som menas med en cabotagetransport enligt EU:s godsförordning. Även beställaransvaret justeras för att göra det tydligt att en otillåten transport inte behöver vara avslutad för att beställaren ska kunna hållas ansvarig. Det här är kraftfulla åtgärder för att minska de illegala transporterna på våra vägar. Polismyndigheten redovisade under hösten det uppdrag som myndigheten fick förra året att utveckla myndighetens trafikarbete, inklusive kontroller av yrkestrafiken. Antalet ärenden avseende exempelvis olaga cabotage hade förra året ökat med närmare 450 procent jämfört med 2016. Antalet ärenden fortsätter att öka även i år. Det är väldigt glädjande att Polismyndigheten uppger att trafiksäkerhetsarbetet prioriteras högt i myndigheten. Det är också positivt att myndighetens kontroller av yrkestrafiken väsentligt har ökat de senaste åren. Sett till antalet genomförda kontroller ligger flera kontrollslag, till exempel kontroll av kör och vilotider samt flygande inspektion av nyttofordon, på en nivå som väl överstiger de åtaganden som anges i tillämpliga EU-direktiv. Det är viktigt att antalet kontroller av yrkestrafiken fortsätter att öka, så det är välkommet att myndigheten redovisar i rapporten att resursen för kontroll av yrkestrafiken kommer att utökas under de kommande åren. Utbyggnaden av Polismyndigheten kommer att leda till en faktisk ambitionsökning också i trafiksäkerhetsarbetet, inklusive kontrollerna av yrkestrafiken. Den rapport som Thomas Morell hänvisar till i sin andra interpellation har tagits fram i ett samarbete mellan Sveriges Åkeriföretag, Polismyndigheten och Larmtjänst. Det är mycket glädjande att detta samarbete bedrivs för att minska kriminaliteten och öka tryggheten längs våra vägar. Enligt den senaste trygghetsundersökningen, NTU, är förtroendet för polisen fortsatt högt. 58 procent av befolkningen har mycket eller ganska stort förtroende för polisens sätt att bedriva sitt arbete. Detta är den högsta nivån i NTU hittills, och det är en ökning med hela 16 procentenheter sedan 2017. Regeringen följer löpande utvecklingen av Polismyndighetens service. Andelen medborgare som är nöjda med polisens bemötande samt utförande av sitt ärende uppgick till 92 respektive 86 procent under 2020. Detta är goda resultat som dessutom visar på en positiv utveckling. De som uppger att Polismyndigheten har hög tillgänglighet uppgår till 58 procent. Polisens kontaktcenter hanterar över 1 miljon samtal årligen, och under perioden januari-september 2021 hanterades 73 procent av alla samtal inom fem minuter. Antalet e-tjänster för att anmäla brott och utföra olika typer av ansökningsförfaranden har ökat, vilket också har bidragit till att öka tillgängligheten till 114 14. För pågående brott som ska anmälas är det SOS Alarm som ska kontaktas via 112. En grundförutsättning för all operativ polisverksamhet är att polisen finns närvarande i samhället genom att förebygga brott, göra ingripanden samt utreda brott. Detta gäller även för att ytterligare förbättra situationen på vägarna. Här utgör utbyggnaden av Polismyndigheten en central del, och regeringen genomför en historisk satsning på myndigheten. Målet är att från ingången av 2016 till utgången av 2024 öka antalet polisanställda med 10 000, och vid halvårsskiftet hade antalet anställda ökat med 7 000. Enligt Polismyndigheten är målet möjligt att nå. Jag kan konstatera att allmänhetens förtroende för polisen är starkt och att det har ökat de senaste åren. Det finns alltid möjlighet att ytterligare förbättra tillgängligheten, och jag vet att Polismyndigheten bedriver ett kontinuerligt och strategiskt arbete med att utveckla kontaktvägarna till och från myndigheten.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag hade i går flera interpellationsdebatter med infrastrukturminister Tomas Eneroth. Då pratade vi bland annat om den olagliga trafik som figurerar i Sverige. De svenska åkerierna är utsatta för den här typen av fordon. Man stjäl diesel och fordonskomponenter. Man plockar bort dörrar, frontpartier, däck, bromsok, belysningsramper, backspeglar - ja, i princip allting som inte är svetsat på bilen åker med. De svenska åkerierna exponeras för den här typen av kriminalitet på ett annat sätt än allmänheten. Jag ställde inte en fråga om allmänhetens förtroende för polisen, utan det handlar just om åkerinäringens förtroende för polisen. Den rapport som togs fram med hjälp av den här enkäten är ganska kritisk mot polisen, måste man väl ändå säga. Jag läser vad som står i slutsatsen i rapporten: Av svaren framgår att medlemmarna i Sveriges Åkeriföretag upplever en frustration och uppgivenhet vid kontakt med polisen. Där framkommer ord som "lönlöst", "meningslöst" och "hopplöst" och ett bristande intresse från polisen i samband med att de blivit utsatta för brott. Det finns också en bristande förståelse för varför en polisanmälan ska göras i samband med brott. Många anmäler enbart då försäkringsbolaget kräver detta. Att bidra till statistiken är inte heller något som motiverar till att göra en anmälan. Det upplevs som meningslöst, då en anmälan ofta läggs ned nästan direkt. Och vad bidrar statistiken till? Många undrar varför de ska engagera sig och anmäla då det tar tid och ingen återkoppling heller ges. Det går att läsa en viss uppgivenhet mellan raderna i frisvaren. Det är ganska alarmerande att en hel yrkeskategori, eller snarare ett helt kluster av företagare, känner att polisen inte ger det stöd som man rimligen kan begära när man är utsatt för brott. Nu kommer säkerligen den här enkäten att diskuteras. Det kanske kommer att vidtas åtgärder inom polisen. Låt oss hoppas att det blir på det viset! Men jag utgår också från att statsrådet är medveten om att det finns en form av kriminalitet som är vägburen och som är ytterst allvarlig för samhället. Jag kan inte låta bli att kommentera det som sägs i interpellationssvaret om att man ska "öka antalet polisanställda med 10 000". Det är inte detsamma som poliser, utan även civilanställda ingår i den kategorin. Man har ökat med 7 000, som det är i dagsläget. De poliser som förväntas komma ut är ju inte utexaminerade i någon större omfattning än, utan i huvudsak har det varit fråga om civilanställd personal. Därmed inte sagt att de inte gör ett bra arbete. Men det är just den uniformerade personalen ute på väg som är så viktig för att komma till rätta med den kriminalitet som finns där ute. Att det sedan finns civilanställd personal inne i huset som tar hand om rapporter och kanske till exempel genomför förhör eller utreder brott är jättebra. Men först och främst måste det finnas uniformerad personal ute som arbetar mot de kriminella, så att vi får bukt med brottsligheten. Att fylla polishusen med civilanställd personal och inte ha tillräckligt med folk ute på vägen leder inte till någon positiv utveckling. Här måste regeringen växla upp och framför allt ge tydliga direktiv till polisen om vad man förväntar sig för att komma åt den här typen av brottslighet. Vi får inte glömma att vägen är den största brottsplats vi har i Sverige.
Fru talman! Jag skulle verkligen uppskatta om Thomas Morell och SD slutade svartmåla polisen för deras trafikarbete. Det finns nämligen inget som helst fog för det. Jag ser hur polisen har jobbat mot kriminaliteten i trafikfrågorna och på vägarna. Det har skett en mycket positiv utveckling de senaste åren. År 2020 gjordes 15 000 inspektioner av nyttofordon. Det var en ökning med 34 procent sedan 2018. Samma år gjordes 6 500 kontroller av farligt gods, vilket var en ökning med 17 procent sedan 2018. År 2020 utfärdades också 272 sanktionsavgifter för olaga cabotage, som vi talar om i dag. Det var en ökning med hela 450 procent sedan 2016. Är det något polisen har gjort på det här området är det just att man har växlat upp arbetet mot den här typen av kriminalitet. Ovanpå det har vi också höjda sanktionsavgifter. När vi tar dem som kör svart och gör de här olagliga transporterna på vägarna får de alltså dessutom en högre sanktionsavgift nu än vad de fick tidigare. Vi höjde avgiften från 40 000 till 60 000 i oktober. Jag påstår att polisens insatser mot den här kriminaliteten har ökat kraftigt på senare år. Det tycker jag att polisen ska ha ett erkännande för i stället för den här svepande anklagelsen om att man inte gör någonting; det är faktiskt helt fel. Det sägs att förtroendet för polisen är lågt. Det är också fel. Allmänhetens förtroende är, påstår jag, högre än någonsin, i alla fall enligt vad vi har kunnat uppmäta. Den senaste NTU:n visar att 58 procent har stort förtroende för polisen, en ökning med 16 procentenheter sedan 2017. Förtroendet för polisen är alltså väldigt stort. Det är klart att det finns väldigt mycket att göra. Men om man påstår att polisen inte bryr sig om trafikbrotten eller att förtroendet för polisen allmänt sett är lågt är det helt enkelt fel. Thomas Morell tar upp den enkätundersökning som åkeriföretagen har gjort. Jag har tittat på den. Det finns 10 000 åkeriföretag i Sverige. 4 500 av dem tillställdes den här enkäten. 738 svarade. Det var alltså en svarsfrekvens på 15 procent. Min fråga är: Vad kan man egentligen dra för slutsatser av den enkäten när man har så låg svarsfrekvens? Inte särskilt mycket, skulle jag vilja påstå. Jag tycker att Thomas Morell ska ta fasta på allt det positiva som nu sker i polisen, med de ökade kontrollerna, de ökade möjligheterna att komma åt den olagliga cabotagetrafiken, det höga förtroendet och även tillväxten. Vi har satt upp målet om 10 000 fler polisanställda. Vi har ungefär 7 000 hittills. Av dem är lite drygt 1 800 poliser. Det beror på att det i början är civilanställda som tillkommer; de är redan färdigutbildade, medan det tar två och ett halvt år att utbilda en polis. Nu har vi fler i polisutbildningen än vad vi någonsin har haft tidigare. Vi har just nu över 3 000 som går utbildningen. Vi har nya utbildningsorter. Sedan gammalt har vi Stockholm, Umeå och Växjö. Under vår tid har vi lagt till polisutbildning i Malmö och Borås. Det är den här utbyggnaden och expansionen som nu gör att vi halvår för halvår kommer att få se nya kullar av poliser som kommer ut i polisverksamheten och kan bidra på ett positivt och bra sätt. Jag ser att man kommer att kunna leva upp till det mål som har satts upp, och det tycker jag är väldigt bra. Återigen: Polisen gör ett väldigt bra arbete på vägarna, och vi kommer att kunna förstärka det ytterligare.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Den här enkäten var ju faktiskt polisen inblandad i ihop med Sveriges Åkeriföretag och Larmtjänst. Att svarsfrekvensen var låg kanske beror just på att människor inte känner det förtroende i de här frågorna som man borde. Det är ju inte allmänheten man har frågat. Man har frågat åkeriföretagen, de företag som sitter ytterst i problembilden med de kriminella som rör sig på vägarna. De utsätts varje dag för dieselstölder, man plockar av delar på bilarna, man tar hela bilar och man gör inbrott både i lokaler och i fordon. De får inte den respons de borde få, och det kan bero på att polisen är överhopad med en massa andra problem som skjutningar och sådant. Jag ställde inte frågan om allmänhetens förtroende för polisen, utan jag ställde frågan utifrån åkeriföretagens upplevelse, och det är åkeriföretagen som har svarat på enkäten. Det hade varit bra om statsrådet hade fokuserat på det i stället. Om vi går in på cabotage låter det jättebra att antalet ärenden har ökat med 450 procent jämfört med 2016. Det går alltid att trixa med procentsatser. Det är inte svårt. Man hade 61 ärenden 2016. Det gick upp till 275 för 2020. Hittills i år tror jag att man ligger på 280. Det är klart att det är bra att man kommer åt dem som kör otillåtet cabotage i Sverige. Jag säger inte emot det. Men bilden visar så tydligt att det här är ett större problem än vad siffrorna i rapporten redovisar. Hade vi haft tillräckligt med folk ute på vägen hade vi kommit åt betydligt fler brott mot cabotagebestämmelserna. Det som är redovisat är Region Syd, som står för mer än hälften. Då ska man veta att gänget som jobbar i Helsingborg är de vassaste vi har i Sverige, ihop med västeråsarna. Det ligger till och med instruktioner i de utländska bilarna att man ska köra andra vägar förbi deras kontrollområden. Varför? Jo, för om de bli stoppade kommer de att bli rapporterade. Där finns kunskapen, och där finns de vassaste tjänstemännen när det gäller att göra kontroller av den tunga trafiken. Jag vill påstå att varje bil de får in i Helsingborg eller i Västerås blir synad in i sömmarna. Ingen tar sig igenom där utan att bli rapporterad om det är något som är fel. Tänk om vi hade haft fler sådana enheter i Sverige! Då hade vi kommit åt problemet med otillåtet cabotage. På ett helt år är det 280 rapporter. Det är inte särskilt mycket med tanke på hur pass många transporter som sker varje dag. Som en polis säger: Det är som att fiska i ett akvarium. Så omfattande är problemet. Regeringen har inte presterat när det gäller detta. Man har inte fått ut fler kontrolltjänstemän. Jag pratar med mina gamla kollegor i stort sett dagligen, som säger att det dagligen går hem folk som blir pensionärer eller slutar av andra skäl. Antalet bilinspektörer ligger på en hyggligt stabil nivå, ungefär 73 över tid. Men antalet trafikpoliser med tung behörighet, alltså som har rätt att göra kontroll på tunga fordon, är bara 120 i yttre tjänst. Det finns fler på papperet, men ute på vägen är de inte fler. Vi har alltså ett underskott som är betydande.
Fru talman! Argumentationen måste ändå hänga lite grann ihop med hur det faktiskt ser ut när det gäller till exempel statistiken och kontrollverksamheten. Thomas Morell påstår att polisen inte bryr sig om det här. Samtidigt visar det sig att antalet kontroller har ökat kraftigt både av nyttofordon och av farligt gods. Antalet utfärdade sanktionsavgifter ökar. På punkt efter punkt levererar polisen mer kontroller. Dessutom har fler bilinspektörer rekryterats, bara för att ta upp en annan statistikpunkt. Argumentationen hänger inte ihop. Om Morell påstår att polisen inte bryr sig om de här brotten men kontrollerna samtidigt ökar så kraftigt som de har gjort, då hänger det inte ihop. Thomas Morell påstår att förtroendet för polisen är lågt. Jag säger att allmänhetens förtroende är rekordhögt. Då säger han att åkeriföretagens förtroende är jättelågt. Vad bygger han det på? Jo, på en enkät som 738 av 10 000 åkeriföretag har svarat på. Polisen må ha varit med för att genomföra enkäten, men det spelar väl ingen större roll för tillförlitligheten i den eller vilka slutsatser man kan dra av den. Om du har en svarsfrekvens på 15 procent kan du inte dra några större slutsatser av det, påstår jag. Sedan är det naturligtvis så att vi har problem med cabotagetransporterna, svarttransporterna, även fortsättningsvis. Där vidtar man åtgärder för att öka kontrollerna. Man rekryterar också fler för att kunna klara av dem. Det finns även andra problem. Thomas Morell tar upp stöld av drivmedel och diesel. Det är naturligtvis ett problem, men jag ser samtidigt att antalet anmälda stölder av drivmedel har mer än halverats sedan 2014. Även stölderna av diesel har halverats sedan 2014. Det måste man också ta till sig. Vi fortsätter att satsa på polisen. Polisen har nu fler anställda än någonsin. Det finns fler poliser än någonsin. Det är fler som går utbildningarna än någonsin. Det som vi har gjort de senaste åren med nya utbildningsplatser och utökade möjligheter till rekrytering har också betydelse. Sedan 2015 har vi även återrekryterat 1 200 poliser som lämnat kåren men sedan har kommit tillbaka och vill jobba i polisen igen. Var fjärde polis som har lämnat kåren sedan 2015 har valt att återvända till polisen. Fler utbildas, färre slutar och fler återvänder till polisen. Det måste man också se när man tittar på polisverksamheten i stort. Fru talman! Polisen kommer att fortsätta att förstärka insatserna mot all typ av kriminalitet, också den här typen av kriminalitet som ibland kan hänga ihop med den organiserade kriminaliteten inte minst i en del av EU-länderna, där man ägnar sig åt detta för att tjäna stora pengar. Med sina nya resurser och med sina nya anställda kommer man att kunna göra ett ännu bättre jobb på vägarna. Svartmåla inte polisen genom att försöka få det till att man inte bryr sig om de här brotten, för det gör man faktiskt.
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet! Det är sannerligen inte konstigt att ni inte får någonting gjort, för ni kan ju inte ens läsa ut statistiken så att den blir begriplig. Om man nu tittar på den enkäten, för den måste man ändå ta till sig, och läser hela rapporten ser man att det är väldigt många som inte ens rapporterar in dieselstölder eftersom de inte anser att det är meningsfullt. Då kan vi inte hänvisa till att det har blivit färre anmälda brott i form av dieselstölder, för det är ju på grund av att det inte görs någon anmälan. Ni måste komma ut på spelplanen och delta i matchen. Ni kan inte sitta på läktaren hela tiden. Kom igen nu! Vi måste angripa det här problemet. Då kan man inte stå här i kammaren och komma med en massa påståenden som inte har någon verklighetsbakgrund. Jag har jobbat i tolv år inom trafikpolisen. På den enhet där jag arbetade var vi nio man i tre turlag som var ute på vägarna veckans alla dagar. I dag är de fem totalt. Hur i hela friden ska de kunna klara det här jobbet? Kom in i matchen och delta! Jag ska läsa vad som skrivs i en av de stora tidningarna: "Jag förväntar mig nu att samtliga politiker med ansvar för vägtransporter så snabbt som möjligt sätter sig ner och brainstormar om hur man ska skapa ordning och reda på vägarna på riktigt. Under tiden sätter jag mig ner och väntar på nästa katastrof, nämligen det som ska komma ut ur utredningen om effektivare kontroller på väg. Alltså utredningen som Sveriges styrande politiker under en längre tid har använt som sköld för att värja sig mot andra 'besvärliga frågor' från Proffs på temat ordning och reda på våra vägar." Kom ut på banan och spela matchen!
Fru talman! På banan har vi varit länge. Det är därför vi bygger ut polisen som vi gör: 10 000 fler anställda från 2016 fram till 2024, fler utbildningsorter och fler kontroller, om vi talar om yrkestrafiken och arbetet där. Det är precis det jag redovisar. Om Thomas Morells bild är att polisen inte bryr sig om det här, inte sätter av resurser utan struntar i det, hur har då inspektionerna på nyttofordon ökat med över 30 procent sedan 2018? Hur har kontrollerna av farligt gods ökat med 17 procent sedan 2018? Hur har de utfärdade sanktionsavgifterna ökat med 450 procent sedan 2016? Det här är tecken på att polisen de senaste åren verkligen har prioriterat brotten. Jag säger här, i den här debatten, att vi tänker se till att prioriteringarna av brotten fortsätter. Thomas Morell säger att 738 av 10 000 företag som har svarat på en enkät är missnöjda - i varje fall några av dem. Jag säger att det inte går att dra några slutsatser av detta därför att en svarsfrekvens på 15 procent är alldeles för låg. Vi kommer förstås att fortsätta att bygga ut polisen, se till att de fortsätter att bekämpa brotten och se till att det blir bättre verktyg för att komma åt brotten. Vi höjer nu sanktionsavgifterna. Nu blir det dyrare för dem som kör de olagliga transporterna. Varje gång vi kommer på dem får de en högre sanktionsavgift. Svartmåla inte polisens arbete på området. Här har polisen verkligen steppat upp de senaste åren, och det kommer de att fortsätta med de kommande åren.